Fru talman! Jag skall inte gå in i någon debatt om de olika faktorer som Jerry Martinger tar upp i sitt anförande, om regler för statlig upphandling och hur detta skall fungera i framtiden. I mångt och mycket delar jag de uppfattningar som Jerry Martinger har beträffande kravet på offentlighet när det gäller statlig upphandling. I dag har vi att ta ställning till ett avtal som redan finns, där kravet på sekretess är inskrivet och där den andra avtalsparten, dvs. Nordström & Thulin, kräver att staten upprätthåller sekretessen. Man kan tycka vad man vill om detta, men staten måste också ha en trovärdighet som avtalspartner. Man kan kritisera att denna sekretessbestämmelse en gång infördes, men det gjordes, och vi får i dag anse oss bundna av kravet från den andra avtalsparten på att innehållet i avtalet inte skall komma ut. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman!

Jag förstår för övrigt inte varför Nordström & Thulin skulle ha någonting emot ett offentliggörande av avtalet. Gotlandsbolaget offentliggjorde ju avtalen på sin tid -- lägg märke till det, Tom Heyman! Några hemligheter i förhållande till konkurrerande rederier kan det knappast vara fråga om. Det kan egentligen bara finnas en enda anledning till att någon av avtalsparterna inte vill offentliggöra detta avtal, och det är om avtalet skulle avslöja en oredlighet.

Fru talman! I årets budgetproposition föreslår regeringen ett i förhållande till tidigare år förhöjt anslag för en sänkning av passagerartaxan i färjetrafiken till och från Gotland med 10 milj.kr. Den prisutveckling som den förutvarande regeringen hade tillåtit ske hade under 1990 och 1991 års turistsäsong medfört ett väsentligt avbräck för gotländsk turistnäring med 20--25 %. Det var århundradets skattereform som i ett slag hösten 1989 tillsammans med drivmedelsprishöjningar drev upp biljettkostnaden med 37 %. Kritiken mot denna höga kostnadsnivå växte sig allt starkare under föregående år, och en namninsamling genomfördes, där ca 70 000 personer skrev på för att vägprincipen skall gälla. Det var alltså en milstolpe på vägen mot rättvisa priser i den gotländska färjetrafiken när budgetpropositionen kom. Jag vill gärna tolka detta som att den nuvarande regeringen har en god vilja att utjämna skillnaderna mellan Gotland och fastlandet. Regeringen har lyssnat på budskapet från ön när det gäller persontrafiken, och vi avvaktar nu sjöfartsverkets redovisning av sitt uppdrag den 15 maj. När det däremot gäller kostnaderna för godsbefordran har jag i motion T629 påtalat de negativa effekter som skulle bli följden för det gotländska näringslivet om propositionens förslag om slopande av högstprisregleringen och det s.k. Nu har återremiss begärts av denna del av trafikutskottets betänkande, och jag vill naturligtvis instämma i detta yrkande och avstår från vidare argumentation på den punkten. Det är dock viktigt -- det vill jag skicka med till trafikutskottet -- att regeringen får i uppdrag att låta utreda ett rättvist system för fraktstöd till trafik till och från Gotland. Något sådant tillkännagivande till regeringen föreslås inte i reservation 1. I min motion har jag också tagit upp frågan om det hemligstämplade koncessionsavtal som reglerar färjetrafiken, som slöts mellan dåvarande transportrådet för regeringens räkning och januari 1988. Jerry Martinger har mycket tydligt argumenterat för ett offentliggörande, och jag vill i stort sett instämma i detta. Jag har i motioner sedan 1987 också krävt att detta avtal skulle och måste offentliggöras, för att vi skall få veta om transportstödet har en rimlig nivå. Skälet för rederibytet var att statens kostnader för denna trafik skulle minimeras, och ändock har transportstödet räknats upp i en omfattning som i årets budget måste anses vara betydande. Jag instämmer alltså i vad Jerry Martinger har anfört här tidigare. Fru talman! I detta betänkande har också behandlats motion T604 av Sven-Olof Petersson och mig, och den handlar om säkrare sjöfart i Östersjön. Det är viktigt att de transporter som sker i Östersjön görs på säkrast möjliga sätt, så att effekterna vid eventuella olyckor blir minsta möjliga. Redan i dag anlöps olika Östersjöhamnar av ett stort antal fartyg, och den senaste tidens händelseutveckling kommer att möjliggöra ytterligare handel och andra transporter över Östersjön har mycket känsliga ekologiska system, och tillståndet i detta innanhav är i dag mycket ansträngt. En olycka med utsläpp av miljöfarliga varor, t.ex. olja, skulle lätt kunna utvecklas till en katastrof för såväl människor som fågel och fisk. Vi har därför pekat på behovet av ett svenskt agerande i internationella sammanhang för att få till stånd åtgärder som skulle kunna syfta till ett gemensamt ansvarstagande för Östersjöns miljö. Vi har pekat på lämpligheten av en gemensam trafikcentral, dit uppgifter om lastens innehåll kunde rapporteras. I många olika sammanhang, t.ex. inom den internationella sjöfartsmyndigheten IMO, diskuteras i dag hårdare bestämmelser, bl.a. Även om utskottet nu inte har velat sträcka sig så långt som till ett tillkännagivande utgår man ändå från att regeringen och berörda myndigheter följer dessa frågor, och jag nöjer mig därför med att instämma i detta. Det finns anledning att återkomma i denna fråga senare.

Fru talman! Jag tar till orda i det här ärendet om betänkandet från trafikutskottet kring sjöfart för att något beröra frågan om Södertälje kanal och den oerhört stora betydelse som framkomligheten och kapaciteten i kanalen har för bibehållande och utveckling av sjöfarten i Mälaren. Årligen fraktas ungefär 3 miljoner ton på köl till västra Mälaren, alltså hamnarna i Västerås och Köping, och ytterligare 1 miljon ton fraktas till andra delar av Mälaren, bl.a. kol och gips till östra delarna av Mälaren. För närvarande är det s.k. Mälarmax för framkomligheten i Södertälje kanal 8 000 ton. Med mycket begränsade insatser -- för ungefär 20 milj.kr. -- skulle Mälarmax kunna öka till närmare 12 000 ton, dvs. man skulle kunna åstadkomma en kapacitetshöjning i kanalen med närmare 50 %. Vi har från den socialdemokratiska delen av länsbänken motionerat om det här, och det har man gjort även från Folkpartiet. Jag har noterat att utskottet i sin skrivning i och för sig ser positivt på de här insatserna och pekar på möjligheten att hitta andra medel än dem som vi från socialdemokratisk sida har velat använda, nämligen pengar som finns i det s.k. infrastrukturanslaget. Anledningen till att utskottet inte vill tillstyrka min motion är att man anser att anslag till de inre vattenvägarna -- dvs. kanalfrågorna, som gäller Södertälje kanal och Trollhätte kanal, som tidigare varit upp till diskussion här -- inte ryms inom infrastrukturanslaget utan att det anslaget handlar om landtransporter.

Från de utgångspunkterna är det helt logiskt att öppna infrastrukturanslaget för anslag också till insatser i exempelvis Södertälje kanal eller Trollhätte kanal. Jag tycker att det är angeläget att fästa kammarens uppmärksamhet på detta förhållande. Det pågår ju också ute i Europa en fortsatt väldig satsning på just de inre vattenvägarna. Här har tidigare nämnts möjligheten att segla från exempelvis någon Vänerhamn -- t.ex. Karlstad eller Lidköping -- och ända ned till Prag. Det har vidare övervägts direkttransporter på båt från Köping till Berlin. Det gick inte att lösa vid det tillfället, men det är ett spännande perspektiv som öppnas med den här användningen av de inre vattenvägarna ute i Detta gäller inte bara det traditionella Europa utan också det tidigare Sovjetunionen och Ryssland, som också har den här typen av inre kanalsystem och där man också kan ordna transporter direkt från långt inne i landet belägna hamnar.

Där har fartygsstorleken stor betydelse för transportekonomin. Jag behöver i det här sammanhanget inte särskilt peka på att sjöfarten naturligtvis är miljövänlig, och om man ser det från energieffektivitetssynpunkt är sjötransporter mycket framgångsrika.

I samband med behandlingen av det återremitterade betänkandet skulle jag alltså önska att man funderade över att också öppna infrastrukturanslaget för anslag för att förbättra inre vattenvägar.
Fru talman! Jag vill gärna ta tillfället i akt att kommentera Göran Magnussons uttalande. Jag tycker att det är viktigt att sjöfarten och sjöfartsnäringen framhålls även i riksdagens kammare. Tyvärr är det så att en näring som så att säga inte marknadsför sig själv tenderar att bli bortglömd i de officiella sammanhangen. Det är någonting som sjöfarten dess värre har lidit av under många år. I den officiella statistiken redovisas sjöfarten som en liten restpost som ligger någonstans runt 10 % av transportarbetet, när det i själva verket är så att hälften av allt transportarbete i Sverige sker på vattenvägarna. Medan övriga företrädare ständigt uppvaktar politiker och myndigheter och talar om hur duktiga de är och vilka fina framtidsplaner de har är sjöfartsintressena spridda och gör sig inte hörda. När landtransporternas företrädare talar om justin-time och andra fina system talar sjöfartens företrädare om första isfritt vatten och friskrivningsregler i sina system. Det är i hög grad ett marknadsföringsproblem som sjöfartens företrädare har gentemot det officiella Sverige -- myndigheter och politiker. Jag vill som sagt gärna ta tillfället i akt att för Göran Magnusson betona att vill man stärka Mälarsjöfarten är det synnerligen angeläget att de som är intressenter i detta tar chansen och också på ett lämpligt sätt framför sina synpunkter till de myndigheter och departement som är berörda.
Fru talman! Jag vill egentligen inte direkt replikera Tom Heyman -- jag delar hans syn på sjöfarten och hans uppfattning att det finns anledning för dem som är intressenter inom sjöfarten att göra kraftsamlingar för att stärka just den näringen. När Tom Heyman nämner Mälarsjöfarten kan jag väl ändå få fästa uppmärksamheten på att det sedan tjugotalet år tillbaka finns en särskild Mälarledskommitté där både de som är verksamma i näringen och berörda kommuner och landsting är engagerade. Det var den Mälarledskommittén som på 70-talet åstadkom en väsentlig förbättring av framkomligheten både i Södertälje kanal, som staten i och för sig svarade för, och i Mälaren, där det gjordes insatser precis i den riktning som Tom Heyman efterlyser här. Denna kommitté är naturligtvis fortfarande verksam. Det finns också anledning att för kammaren berätta att man i Svenska hamnförbundet, som är en stor intressent från hamnägarnas synpunkt, och i Sveriges Stuvareförbund har intensifierat samarbetet och skaffat sig ett särskilt branschråd. Det pågår ytterligare diskussioner om mer aktivitet för att främja sjöfartsnäringens intressen och möjligheter att medverka till den svenska transportnäringens utveckling. Jag är övertygad om att vi med gemensamma ansträngningar skall kunna åstadkomma förbättringar på det här området. Det är emellertid viktigt att vi får exempelvis infrastrukturfonden öppnad för kunna få anslag till bl.a. de inre vattenvägarna.

Herr talman! Det är mycket värdefullt att Tom Heyman, som är talesman för regeringspartierna, så bestämt hävdar sjöfartens stora betydelse. Jag vill också ta fasta på vad som här har sagts om de inre vattenvägarnas betydelse från bl.a. miljösynpunkt. Jag instämmer förvisso i detta. Jag har två budskap att framföra. Det ena handlar om Vänersjöfartens och Trollhätte kanals betydelse. Det andra budskapet handlar om det fortsatta utredande som regeringen och utskottet vill genomföra. Det bör göras av Vänerregionens länsstyrelser. Jag skall citera det viktigaste i det budskap som landshövdingarna i Vänerregionen har fört fram till regeringen. Man konstaterar att Vänern och Vänersjöfarten har en viktig roll att spela i det framtida transportsystemet. Herr talman! Det har företagits utredningar på det här området. En stor och omfattande utredning som har gjorts av landshövdingen Ulf Adelsohn tränger in på alla de områden som är relevanta då det gäller Vänersjöfartens och Trollehätte kanals framtid. Här finns, som säkert är bekant, året-runtsjöfart, sedan år 1974. Ca 3,5 miljoner ton gods transporterades på kanalen under år 1990. Godsvolymen är stabil. Olje och skogsprodukter svarar för 60 % av godsvolymen, och trafiken upp genom Vänern har dominerats av olja och råvaror till industrin. Den utgående trafiken, dvs. från Vänerhamnar ner till Göteborg och ut på haven, består i huvudsak av förädlade varor, framför allt skogsprodukter. Karlstad är den största hamnen, med 1,3 miljoner gods under vart och ett av de senaste åren.

Ulf Adelsohn tar bl.a. upp konsekvenserna av en nedläggning, av Vänersjöfarten. Utredaren konstaterar att mellan 10 och 20 % av godsvolymen på Vänern i dag, dvs. upp till 20 % av 3,5 miljoner ton, skulle hamna på järnväg om Vänersjöfarten lades ned. Resten, 80 % eller mer, skulle föras över till vägtransporter. Det är lätt att inse att detta skulle få negativa konsekvenser. Det skulle innebära dels ett ökat slitage på vägarna, dels miljöskador. Utredaren redogör för hur bl.a. koldioxidutsläppen ökar med mer än en fördubbling. Olyckorna skulle öka med 30-40 % per år, vilket enbart i sig skulle innebära en kostnad -- om man nu får framföra ett kostnadsargument när det gäller olyckor. Det är ju framför allt fråga om mänskligt lidande. Kostnaden beräknas sig till 15 milj.kr. Den Adelsohnska utredningen är mycket grundlig i sina analyser och sin redovisning. Ett uppdrag gavs senare till en regional utredare, Lars Larsson, ordförande i Vänerns Seglationsstyrelse, att komma med förslag till rationaliseringar i hamnverksamheten. Det har han nu gjort. Man tycker då att det borde vara färdigt med utredandet. Uppenbarligen tycker inte vare sig regeringen eller utskottets majoritet det. Utskottets majoritet uttrycker dock i sina skrivningar att den ser mycket positivt på Vänersjöfarten och ingalunda har tänkt sig att ett fortsatt utredande skulle leda till förslag om nedläggning av Trollhätte kanal. Mitt budskap är detsamma som länsstyrelsernas budskap, nämligen: Låt det utredande som är av nöden ske i regionen, där regeringen har sina regionala organ, nämligen länsstyrelserna. Med detta, herr talman, avstår jag från yrkanden och konstaterar att Vänersjöfarten allt framgent måste få finnas. Det är svårt att tänka sig norra Europas största innanhav utan en sjöfart.

Herr talman! Det är skönt att lyssna till Göthe Knutson och kunna konstatera att vi på Värmlandsbänken är överens om hur vi i framtiden skall kunna klara sjöfarten på Vänern. Det är emellertid märkligt att Göthe Knutson inte yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i detta betänkande.

Då uppnås precis de syften som han nyss anförde.

Herr talman! Som jag tidigare sade kan det finnas behov av översyn på vissa områden, och här pekar utskottet på just Trollhätte kanal. Jag delar utskottets uppfattning att den verksamheten knappast bör finnas kvar som det enda överlevande statliga affärsverket, utan den bör få en annan form. När det gäller hamnarna föreslår utredaren Lars Larsson att man nu skall gå till verket med det som Ulf Adelsohn själv föreslog, nämligen en sammanslagning av samtliga hamnar i Vänern till Om vi nu ser till rationaliseringsbehoven, hävdar jag att översynen bör göras i regionen. Det är något mer specificerat än vad som sägs i den socialdemokratiska reservationen. Det är samtidigt angeläget att konstatera, att den socialdemokratiska riksdagsgruppen helhjärtat ställer upp för Vänersjöfarten och därmed också är villig att ta på sig fortsatta kostnader för Trollhätte kanal.
Herr talman! Det är viktigt att peka på vad som sägs i vår reservation till betänkandet, vilket Göthe Knutson också nämner. I de sista raderna i huvudstycket står: ''Det ankommer nu på regeringen att se till att den utveckling som skisseras i utredningsbetänkandet drivs vidare.'' Det är precis vad vi vill. Vi vill alltså inte ha en ny statlig utredning. Låt nu regionen själv arbeta vidare med detta. Det är precis vad de tre landshövdingarna i länen runt Vänern har föreslagit, vad Ulf Adelsohn i sin utredning har föreslagit och vad Lars Larsson föreslår i sin utredning. Om vi skall komma någon vart med detta, Göthe Knutson, och klara sjöfarten på Vänern i framtiden, bör Göthe Knutson tillstyrka reservation nr 4 till detta betänkande.

Herr talman! Jag är tacksam över Jarl Landers välvilja och innantilläsning. Jag har tidigare framfört en specifikation som mer utvecklar vad som behöver göras. Det står inte i den socialdemokratiska reservationen. Jag går här ett steg längre -- det vill jag särskilt understryka --för att snabbt få till stånd den översyn som kan behövas i viss del av detta komplex. Tredje vice talmannen anmälde att Jarl Lander anhållit att till protokollet få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare replik.
Herr talman! Jarl Lander förutsätter att vi skall stödja s-reservationen. Jag vill å det bestämdaste hävda att vi stöder Vänersjöfarten. Vi agerar på mer än ett sätt, och vi är beredda att agera på olika nivåer i det arbete som har som mål att få en starkare och mer konkurrenskraftig Vänersjöfart i framtiden. Vägen mot det målet är inte socialdemokratisk utgiftspolitik, utan att uppfylla de nödvändiga kraven. Det kanske t.o.m., Jarl Lander, ännu är litet för tidigt att signalera att allt är frid och fröjd och att faran är över. På vissa håll inom regionen spjärnar man fortfarande emot att skapa ett rationellt Vänerhamn AB. Det är ett obestridligt faktum att departementets skrivning om att det kan finnas behov av en bättre genomgång av vissa frågor har bidragit till att skapa det tryck som behövdes för att det regionala utredningsinitiativet skulle bli framgångsrikt. Det måste också sägas i denna kammare. Det har inte heller saknats tecken på att de berörda parterna inom Vänersjöfarten kanske tagit en aning lätt på behovet av att modernisera och strukturera sig i tid för att bli en stark konkurrent gentemot andra trafikslag. Vi kan alltså inte bara ställa ut en check in blanco som ger mjukt dun i boet. Herr talman! Det är bra att den regionala utredningen, utförd av direktör Lars Larsson, kommit fram till att det finns en stor rationaliseringspotential. I dagar, då man jämför offerter där det handlar om 10 ören per ton, ser vi konturerna av en rationalisering som innebär kostnadsbesparingar på närmare 10 kr. per ton, med allt det innebär i form av omfördelningar och annat. Det här förslaget har förankrats hos berörda parter, även hos de fackliga parterna, enligt Lars Herr talman! Jag är inte beredd att påstå att alla frågor är kartlagda. Jag vill dock med eftertryck hävda att det återstående arbetet med stor fördel kan läggas över på regionen och de aktörer som nu arbetar för den framtida Vänersjöfarten. Utskottets skrivning ger ett påtagligt och konkret utrymme för kommunikationsdepartementet att välja denna linje. Det är en linje, det vill jag påpeka, som är helt i överensstämmelse med den subsidiaritetsprincip som regeringen hävdar. Alltså: Omvandlingstrycket är obehagligt men ibland nödvändigt. Trycket finns i dag, och det behövs. Resultat är inom räckhåll för de regionala initiativen. Vi är många som delar denna uppfattning. Kommunikationsdepartementet kan -- det är jag övertygad om -- nå sina mål genom att nu ge sitt stöd till de regionala initiativen. Det måste vara en riktig väg att slå in på att ge också de regionala parterna långsiktiga mål och att ställa kravet att parterna skall se till att även de långsiktiga målen med Vänersjöfarten uppnås. Väckarklockan ringer ordentligt nu hos redarna m.fl. Det är ingen överraskning att SJ vill göra inmutningar på den här trafiken. Jag tror inte att jag behöver ägna många ord åt att belysa vad en minskning av tonnaget på Vänern leder till. Det är en mycket obehaglig kräftgång på flera sätt för regionen, för miljön. Mycket mera finns att säga om det, men jag nöjer mig med detta. Jag är tacksam för de synpunkter som här framförts, inte minst i Göthe Knutsons inlägg, om betydelsen av Jag vill avslutningsvis, herr talman, ge till känna att kds stödjer återremissyrkandet.
Herr talman! Det är roligt att Roland Lében så att säga i ord tycker precis som vi socialdemokrater i det här ärendet, att det är regionen själv som skall få arbeta fram de långsiktiga lösningarna på hur Vänersjöfarten skall klaras. Roland Lében säger att han agerat kraftfullt för att klara Vänersjöfarten. Jag kan hålla med om att han hemma i länet agerat kraftfullt, men här i riksdagen agerar Roland Lében för att vi skall ha ytterligare en statlig utredning, som inom parentes sagt på något sätt skulle lägga något av en död hand över det arbete som redan är i gång, tack vare en stor statlig utredning och en regional utredning. Men det är först genom att vi agerar här i riksdagen för den långsiktiga lösningen av Vänersjöfarten som vi får trovärdighet i det politiska arbetet. Jag tycker att Roland Lében kan göra det, precis som jag sade till Göthe Knutson, genom att stödja den reservation 4 som finns till betänkandet. Precis de ord som ni anför i era inlägg finns i den reservationen, bortsett från att ni nu säger att det först skall vara statliga utredningar -- de är redan gjorda.
Herr talman! Det är inte bara ett tyckande i ord, Jarl Lander. Det är kanske betydligt lättare för Jarl Lander att infalla i mer populistiska tongångar. Jag redovisade faktiskt här saker som innebär att det kanske ändå finns behov av ett omvandlingstryck för regionen. De mål som jag har för mitt agerande är långsiktiga, och de kanske inte faller alla på läppen i dag. Men när vi står där med ett skärpt rekonstruerat Vänerbolag och en rekonstruerad Vänersjöfart, kanske vi alla kommer att vara glada för att det fanns ett omvandlingstryck som också gav det önskvärda resultatet.
Herr talman! Det är inte så som Roland Lében säger, att det är fråga om att arbeta utifrån populistiska synpunkter. Det handlar om att arbeta utifrån regionens förutsättningar. De förutsättningarna har gett vid handen att regionen kan klara det fortsatta utvecklingsarbetet med
Herr talman! Mitt agerande går helt och hållet ut på att just arbeta utifrån regionens förutsättningar och för de långsiktiga målen. Men jag kan konstatera att våra sätt att bedriva detta arbete skiljer sig åt litet grand. Jag vill upprepa vad jag sade: Det kanske är litet för tidigt att lägga mer dun i boet. Det kanske måste plockas bort några dun för att förutsättningarna skall kunna skapas för en bra rekonstruktion av Vänersjöfarten, som är vass inför framtida konkurrenssituationer.

Herr talman! Vi har nu att ta ställning till anslagsnivån för tullverket. För budgetåret 1992/93 Utskottet är i denna del enigt och tillstyrker propositionen. Tullen är i likhet med övrig offentlig förvaltning inne i en stor omdaningsprocess. 1990-talet kommer att bli ett förändringarnas decennium. En ny tullorganisation växer fram, sjösatt den 1 januari i år, där nyckelorden är decentralisering och beslutsdelegering. Generaltullstyrelsen och de fyra regionerna får målstyrande uppgifter, medan ansvaret för verksamhetens bedrivande helt åläggs de lokala tullmyndigheterna. Den nya tekniken inom tullverket blir tulldatasystemet. Systemet byggs upp genom elektronisk datainsamling och blir därmed ett instrument för såväl näringslivet som tullverket. Under 90-talet kommer tullen att påverkas mer än någonsin av faktorer i vår omvärld. Utvecklingen i Östeuropa innebär stora förändringar även för tullen. En svensk EG-anslutning kommer självfallet att påverka vitala och traditionella tulluppgifter. Men även i ett EG-perspektiv kommer traditionella tulluppgifter att behöva bedrivas framför allt mot tredje land, länder utanför EG. Samtidigt måste vissa former av skydds och kontrollverksamhet upprätthållas vid de ''inre gränserna''. Detta gäller inte minst narkotikabekämpningen. Denna verksamhet har blivit avsevärt effektivare under senare år. Tullens roll i ett framtida EG-perspektiv tar vi socialdemokrater upp i reservation 1. Där påpekar vi att ett svenskt medlemskap i EG får långtgående konsekvenser för tullens kontrollverksamhet. Om Sverige blir medlem av EG, kommer stora resandeströmmar från andra EG-länder inte längre att underkastas dagens tullkontroll. Skall Sverige även efter ett EG-medlemskap fortsättningsvis kunna skydda sig mot sådana allmänfarliga varor som narkotika, vapen, explosiva varor, gifter m.m. krävs att befogenheterna för tulltjänstemännen kompletteras. Ett svenskt medlemskap reser också krav på förändringar av personalens kompetens och utbildning. Detta bör ges regeringen till känna. I reservation 3 pekar vi på behovet av lagändringar för att generaltullstyrelsen skall kunna delegera beslutsansvar till de lokala myndigheterna i enlighet med föreskrifterna i den nya tullorganisationen. Här säger utskottet att regeringen inom kort kommer med förslag, men under utskottsbehandlingen gick det inte att få svar på när och i vilken proposition det förslaget skulle komma. Jag vill därför fråga Carl Fredrik Graf: När och i vilken proposition kommer förslag i detta ärende att förläggas riksdagen? Herr talman! Skatteutskottets borgerliga ledamöter anser att bestämmelserna om tulltillägg bör omprövas. Här vill jag fråga utskottets talesman: Vilka skäl ligger bakom detta? Vi socialdemokrater anser att tulltillägget som sanktionsinstrument nu funnit sin form och utgör ett värdefullt hjälpmedel i tullens strävan att inlämnade tulldeklarationer skall hålla en god kvalitet. Herr talman! I detta betänkande står vi socialdemokrater för reservationerna 1, 3 och 4. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! När det gäller utvecklingen inom tullområdet har Sverre Palm redogjort för en hel del synpunkter som jag kan dela, varför jag inte skall förlänga diskussionen med att ta upp de bitar där vi är eniga. Jag skall i stället uppehålla mig vid reservationerna. Innan jag gör det vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Om vi tar de två reservationer som handlar om tullens verksamhet, framgår det ju klart av propositionen att tullverket i det ena fallet har fått uppgiften att genomföra en fördjupad analys av konsekvensen av ett framtida EG-medlemskap. Det är väl först när tullen själv har kommit med de slutliga bedömningarna som det finns anledning för regeringen att överväga de fortsatta åtgärderna. I sak tror jag att Sverre Palm och jag är ungefär lika angelägna om att de här sakerna blir belysta. Sedan kommer vi till tulltillägget. Här har vi helt klart olika uppfattningar, varför det finns anledning att litet grand diskutera den saken. Jag tror att det i viss mån finns olika grundsyn när det gäller tulltillägget. Sverre Palm har den fiskala uppgiften för tullen som huvudargument för tulltillägget, medan vi kanske mest ser på de enskilda företagens problem i det här sammanhanget. Tulldeklarationerna upprättas ju under tidspress. Sanktionssystemet har då medfört att det ibland har blivit ganska orimliga konsekvenser i vad gäller de enskilda deklarationerna. Det blir också i detta fall ett merarbete både för den tullskyldige och för tullverket. Speciellt med tanke på de pengar som den här verksamheten drar in förefaller tulltillägget ganska orimligt. Det har funnits sedan 1985, och utskottsmajoriteten tycker därför att det finns all anledning för regeringen att överväga en förändring på detta område. En ändring på den punkten är väl skälet till att vi har lagt fram det här förslaget. Tidigare har vi ju i oppositionsställning reserverat oss varje år.
Herr talman! Jag tackar för Carl Fredrik Grafs förtydliganden. Han säger att tullverket har i uppgift att i en fördjupad anslagsframställan komma med riktlinjer. Det är riktigt, men tullverket har redan i skrivelse till regeringen pekat på en rad faktorer. När det gäller dessa har man redan tidigare, för att man skall kunna arbeta vidare, velat få veta regeringens viljeinriktning. Jag vill ställa några kompletterande frågor. Har Carl Fredrik Graf några synpunkter på hur tullen skall verka i ett EG-perspektiv? Hur skall man verka för narkotikakontrollens utformande, och hur skall man kontrollera att vapen, sprängämnen och andra saker inte införs illegalt till Sverige? Om tulltillägget har vi helt olika uppfattningar. Om man slopar tulltillägget som sanktionsinstrument finns det en stor risk för att företagen kommer att lägga ned mindre omsorg på att se till att tulldeklarationerna får en god kvalitet, detta utan att företagen riskerar ekonomiska påföljder. Har Carl Fredrik Graf tänkt på vilken sida han ställer sig på när han vill vara med om att ompröva tulltillägget? Han ställer sig ju på den sida där slarv och låg prioritet finns när det gäller att lämna riktiga uppgifter.
Herr talman! När det gäller tulltillägget vill jag erinra Sverre Palm om vad utskottsmajoriteten skrev i betänkandet. Det står nämligen att regeringen bör överväga frågan om tulltillägget, eftersom detta har funnits ett antal år. Sverre Palm tar tydligen inte intryck av den kritik som från näringslivet och dem som har att upprätta tulldeklarationer har riktats mot sanktionssystemet. Därför tycker vi att regeringen bör överväga det hela och återkomma till riksdagen med ett förslag. När det gäller den första delen vill jag säga att tullverket självt naturligtvis har den största kompetensen på tullområdet. Det är inte jag som skall lägga fram synpunkter på hur man i detalj skall hantera frågan. Jag vill gärna se tullverkets förslag och därefter dra slutsatser. Det tycker jag är den rätta ordningen.
Herr talman! Jag konstaterar bara att det inte går att av utskottets talesman få några synpunkter på tullen i ett EG-perspektiv. Vi får vänta och famla oss fram i mörker och dimma och försöka lägga fram förslag. Jag vill påstå att det blir för sent. Tulltjänstemännen är oroliga och väntar på att få veta vilka riktlinjer som skall gälla.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 13 behandlas frågor om stöd till trossamfund. Det handlar dels om ett bidrag till återuppbyggnaden av När det gäller stödet till Katarina kyrka är bakgrunden ett förslag som förs fram i en motion där representanter för samtliga sju riksdagspartier står som undertecknare. I kulturutskottet råder också total enighet om värdet av att ge stöd till återuppbyggnaden av den från kulturell synpunkt viktiga kyrkan. Därför föreslår också utskottet att riksdagen skall ställa sig positiv till stödet för återuppbyggnaden av När det sedan gäller stöden till trossamfunden uttalade riksdagen på förslag av kulturutskottet våren 1990 att det var motiverat med en uppräkning av bidragen till verksamhet och lokaler. Bakgrunden till det uttalandet var att värdet av bidragen hade urholkats under hela 80-talet och att det därför var angeläget att man på sikt återställde bidragens storlek. I det borgerliga budgetförslaget räknas verksamhetsbidraget upp med 4 %, vilket innebär att det bidraget inte höjs utan behålls oförändrat i förhållande till bidraget 1991. Men bidraget som avser om och tillbyggnad av lokaler räknas inte upp alls, vilket naturligtvis innebär en reell minskning av lokalbidraget. Detta motsätter vi oss från socialdemokratisk sida dels därför att vi faktiskt då frångår det beslut som riksdagen fattade 1990, dels också därför att det är viktigt att ta hänsyn till att t.ex. invandrarsamfunden växte kraftigt under 1980 talet. En offensiv invandrarpolitik måste också innehålla ett utökat stöd till invandrarkyrkorna. Som framgår av den reservation som finns i betänkandet föreslår vi från socialdemokratisk sida att bidraget till lokaler för trossamfund ökas med ytterligare drygt 2,5 milj.kr. utöver vad den borgerliga regeringen föreslår i budgeten. Det låter kanske inte så mycket, men man skall komma ihåg att bidragen till om och tillbyggnad är ca 15 % av kostnaderna. Om man tar hänsyn till den del som bidragstagarna själva får skjuta till, handlar det om ett icke obetydligt belopp. Enligt den samarbetsnämnd som fördelar statens bidrag till bl.a. lokaler är också behovet betydligt större än vad som avspeglas i anslagen. För detta budgetår skall nämnden ta ställning till inte mindre än 77 ansökningar, motsvarande en sammanlagd byggkostnad av drygt 250 milj.kr. Det är inte möjligt för riksdagen att täcka in de belopp som egentligen behövs, men det är orimligt att i detta läge reellt minska bidragen till lokaler för trossamfunden. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 13 utom i den del som avser lokalbidrag, där jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i betänkandet.

Herr talman! Kulturutskottet har behandlat stödet till trossamfunden på det sedvanliga sättet, dvs. i en anda av konstruktivt tänkande. Det betyder att det råder så gott som fullständig enighet. Utskottet understryker i enighet hur viktigt det är att vi får en fortsatt uppräkning av stödet till trossamfunden. Särskilt avser det lokaler, kyrkor och andra samlingslokaler för den vida krets av trossamfund som omfattas av det nuvarande statliga stödet. Och det är särskilt viktigt, som Björn Kaaling underströk, eftersom det i stor utsträckning gäller invandrarkyrkor, alltså trossamfund som är relativt nya i vårt land. Utskottet ställer sig också enigt bakom ett statsbidrag till återuppbyggnaden av Katarina kyrka. Jag är särskilt glad över detta, eftersom dels representanter för alla sju riksdagspartier kunde samlas bakom motionen, dels några av riksdagens ledamöter har engagerat sig i kommittén för att rädda Katarina kyrka. Jag tänker på vår fru talman och på ledamoten Mats Hellström. Under den tid som har gått efter branden i Katarina kyrka har byggmomsen höjts kraftigt. Det betyder att staten får in betydande merintäkter från själva återuppbyggnadsarbetet. Det har varit en av motiveringarna till att vi anser att staten bör bidra med 15 milj.kr. Det utförs för övrigt ett mycket omfattande arbete inom Katarina församling för att få ytterligare resurser till återuppbyggnaden. På måndag nästa vecka ger Roland Pöntinen en konsert på Södra teatern till förmån för Rädda Katarina. Han avstår från sitt arvode till förmån för detta. Kammarens ledamöter är varmt välkomna dit. Till sist, herr talman, har Björn Kaaling yrkat bifall till en reservation. Socialdemokraterna har föreslagit 2,5 milj.kr. mer än vi i anslag till trossamfunden. Tyvärr saknar vi dessa pengar. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande på alla punkter.

Herr talman! Tillåt mig att först göra en liten historiebeskrivning. fr.o.m. våren 1991 och fram till valet fördes det en livlig idrottsdebatt i Sverige. Den kulminerade i ett antal regionala debatter som Under den här idrottsdebatten kritiserade de dåvarande oppositionspartierna oss socialdemokrater mycket häftigt. Skattereformen var bedrövlig och slog onaturligt hårt mot idrottsrörelsen. Det skulle bli skattelättnader för den. Aktivitetsstödet var alldeles för lågt och borde höjas. Folkrörelsernas möjligheter att ta del av inkomster från lotterier och spel var inte tillräckligt tillgodosett. Det behövdes pengar och mer pengar från Tipstjänst. Penninglotteriets trissomgångar borde till en del destineras till idorttsrörelsen. Även en mängd andra saker var på tok. Vi sade vid det tillfället att det ekonomiska läget var sådant att vi kunde se oss ha möjligheter att upprätthålla nivån på det ekonomiska stödet till idrottsrörelsen, men vi ville inte lova mer. Den utfästelsen gjorde vi i ett läge då vi i budgeten 1991 till en stor del hade kompenserat idrottsrörelsen för kostnaderna för skatteomläggningen, inte på långt när helt, men till en stor del.

Däri inkluderades sänkningen av momsen, som vid det tillfället var ganska säker. Då kan man fråga sig vad det har blivit av detta. Hittills, utöver det som Riksidrottsförbundet redan hösten 1991 räknade in, har det blivit ungefär 35 Det är ungefär den nivå som vi socialdemokrater bedömde som rimlig i valrörelsen, knappt det. Till det skall man lägga att vi från 1983 92 genomförde en reell ökning av idrottsanslaget med mellan 22 och 23 %. Det som regeringen har åstadkommit genom årets förslag är alltså betydligt mindre än det som från olika håll förespeglades i valrörelsen. Vi har från socialdemokratiskt håll anslutit oss till den här nivån på anslaget, för det är exakt vad vi lovade. Det kan finnas anledning att fundera en del på det som sades före valet. Jag frågar mig t.ex. vad Centern säger. Under flera år har Centern ihärdigt kritiserat Socialdemokraterna för att vi inte har höjt aktivitetsstödet. När vi har höjt det har vi inte höjt det tillräckligt. Nu hade ni chansen att göra det. Men därav blev platt intet. Under de år vi regerade höjde vi aktivitetsstödet från 10 kr. till 28 kr. per sammankomst, om man får använda den uträkningen även fortsättingsvis. Jag tycker också att det är synnerligen anmärkningsvärt vad Ny demokrati har gjort, eller rättare sagt inte har gjort. Det är nämligen på det sättet att företrädare för Ny demokrati före valet gick ut med uttalanden om ett väsentligt höjt stöd till idrotten. Det har inte kommit något förslag från Ny demokrati om det; ingen motion, ingen reservation, inte en krona mer. Det var bara prat. På s. 10 i betänkandet står det: ''Enligt beräkningarna i propositionen kommer vid ett bifall till regeringens föslag idrottsrörelsens ekonomi totalt att förbättras med drygt 108 milj.kr. för budgetåret 1992/93.'' Jag vill be er att särskilt observera ordvalet ''idrottsrörelsens ekonomi''. Det måste vara idrottsrörelsens ekonomi totalt som menas. Hur är det då, herr talman, med sänkningen av anslaget till studieförbunden? Det drabbar ju SISU och berör idrottsrörelsens ekonomi. Hur är det, herr talman, med de kommunala bidragen? Hur är det med hyreskostnader för hallar och planer? Det är också sådana ting som berör idrottsrörelsens ekonomi. Om man säger att idrottsrörelsens ekonomi är förstärkt, måste det vara den totala ekonomin. Men jag vill påstå den inte är stärkt. Det är tvärsom så att idrottsrörelsens ekonomi ser ut att bli kärv, mycket kärv t.o.m. Det är inte fråga om någon förbättring. Det råder i utskottet och mellan partierna en avsevärd enighet om betydelsen av idrottsrörelsens verksamhet. Detta är dokumenterat sedan åratal tillbaka. Där finns synpunkter på folkhälsan, på idrottsrörelsens förmåga att engagera invandrare, handikappade och fler kvinnor. Där finns synpunkter på betydelsen av den demokratiska fostran som idrottsrörelsen står för, på den sociala samvaron och på ledarskapets betydelse. Jag tror, herr talman, att det i tider då idrotten får det svårt ekonomiskt är speciellt angeläget att betona just idrottsrörelsens karaktär av folkrörelse. Detta är väsentligt för att de delarna av rörelsen skall kunna tillgodoses vid fördelningen av pengar. Nu har jag varit kritisk emot regeringspartierna, inte så mycket för det förslag till budget som har lagts fram, för det stämmer rätt väl överens med ett socialdemokratiskt synsätt, men på grund av det som förespeglades dessförinnan. Nu skall jag faktiskt ge litet beröm också. Det finns i det här förslaget en tanke om att idrotten i fortsättningen själv skall få bestämma över de pengar som man får ifrån Tipstjänst. Det tycker vi är en bra förändring. Det betonar idrottens roll som en självständig folkrörelse. Lotteriutredningen blir färdig i höst. Därifrån förväntas förslag som ger folkrörelserna ökade möjligheter till inkomster från spel och dobbel. Vi anser i det avseendet att det finns anledning att betona att det även skall finnas en inriktning mot lokal verksamhet för barn och ungdom. Vi har också i en reservation till betänkandet betonat att lotterier och spel skall vara ett komplement. Det väsentliga är att stödet till idrotten kommer genom beslut i riksdagen. Vi har önskat få det inskrivet i betänkandet, för det är en väsentlig princip. Men det har utskottsmajoriteten sagt nej till. Därför ställer jag frågan: Betyder er vägran att gå med på vårt förslag att de borgerliga partierna inte längre ställer upp på principen att idrottrörelsens verksamhet, som är så viktig i det svenska samhället, inte skall vara beroende av svenska folkets spelvanor? Är ni på väg att överge idrotten och låta den bli beroende just av svenska folkets spelvanor och av andra inkomstkällor? Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill inledningsvis anknyta till några aktuella företeelser i den idrottspolitiska debatten i dag. Aldrig någonsin har svensk idrotts ekonomiska förhållanden diskuterats så intensivt som under de senaste åren. Anledningen är förstås att idrottsrörelsens villkor har förändrats så kraftigt under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Nya ekonomiska realiteter har gjort att ekonomi numera är ett mera vanligt samtalsämne än idrott när idrottsledare träffas. Förändringarna har gått så snabbt att idrotten på en del håll inte har hängt med i svängarna. Det är en av anledningarna till att vi ena dagen kan läsa i tidningarna om jättelika ersättningar till aktiva idrottsmän och nästa dag om föreningar som inte klarar sina betalningar. Herr talman! De ekonomiska villkoren för idrotten började ändras markant under 80-talet. Statliga och kommunala stöd delades ut i sedvanlig takt, men en annan gammal känd och inarbetad intäktskälla hängde inte med, nämligen pengarna från spel och lotterier. Föreningslotterier blev svårare att sälja, och trots att spelmarknaden ökade kom detta inte idrotten till del. Intäktsökningarna från spel och lotterier har i stället sedan många år i huvudsak gått till de statliga spelbolagen. Det har såväl stora som små föreningar märkt av. De större idrottsföreningarna, eller de som hade anställd personal, fick dessutom under 80-talet en ny kostnad, nämligen sociala avgifter på de löner och ersättningar som betalades ut. Sammantaget innebar det att den svenska idrottsrörelsen fick ökade kostnader i mångmiljonklassen varje år. Herr talman! Under 80-talets andra hälft har idrotten i Sverige ryckts med i en helt ny penningcirkus. Den svenska idrotten fick plötsligt många inte bara väl utan även högbetalda utövare. Inte bara i eliten utan också i skikten därunder blev fantasisummor i ersättningar till idrottsutövare verklighet. Om 80-talets senare hälft i finansvärlden kom att kännetecknas av nya oanade ekonomiska möjligheter och transaktioner, kan det också sägas gälla inom delar av idrotten. Spelarlöner höjdes gränslöst, och medelmåttiga idrottsutövare kunde helt plötsligt bli välbärgade på sin sport. Klubbar kunde ta ut transfersummor som ställde alla tidigare begrepp på huvudet. Allt detta var resultatet av en ny låneekonomi och av de stora sponsorpengarnas inträde på idrottens scen. Därmed ökade många idrottsklubbars beroende av intäkter från sådant som de själva inte kunde styra över. Sponsringen är en intäktskälla så länge som företagen vill satsa -- det ser vi i hög grad i dag. Bidragen från stat och kommun är beroende av politikernas välvilja och intresse. Visst skall idrottsmän ha betalt om de försörjer sig på sin idrott. De är ju ofta professionella artister. Men betalningen eller ersättningen måste stå i relation till den prestation som de utför och de pengar som verksamheten ger. Vi har kunnat se hur föreningsledare på många håll, i sin iver att locka idrottsmän, har hanterat föreningarnas kassakistor på ett sätt som de aldrig skulle kunna tänka sig att hantera sin egen plånbok. Herr talman! Idrottens bidragsberoende och den fälla som det utgör tydliggjordes alldeles särskilt i samband med skatteomläggningen för något år sedan. Ökad och breddad moms gav i ett slag den svenska idrottsrörelsen nya kostnader på hundratals miljoner kronor. I en del fall har detta lett till oöverstigliga konsekvenser. I klubbar där man förut levde på gränsen till vad ekonomin tålde, blev skatteomläggningen den berömda tuvan som stjälpte lasset. Jag vill säga några ord om sponsorpengarna, eftersom det ligger ett betydande osäkerhetsmoment i beroendet av sponsorer och sponsring. Vad vi just nu tycks se är ett strömhopp från företagens sida när det gäller åtaganden gentemot idrotten. Ett sådant strömhopp är obefogat. Om idrotten hade ett värde i går, så har den det rimligtvis också i dag. Snabba omvärderingar hos de sponsrande företagen kan leda till nya stora bekymmer för svensk idrottsrörelse. Ett särskilt ansvar har naturligtvis de stora idrottssponsorerna. Risken är att de, om de hoppar av under uppmärksammade former, drar med sig de mindre i samma beteende. Herr talman! Även om sponsoravtalen naturligtvis bygger på kommersiell grund och förändras, får man inte glömma att det är ideell verksamhet som stöttas av sponsringen. Det som lättvindigt byggts upp med sponsorpengar kan därför också lätt rivas ner. Idrotten är genom sin ideella karaktär beroende av långsiktighet, något som jag hoppas att sponsorerna tänker på även när de ser över sin idrottssponsring. Herr talman! Det grundläggande ansvaret för det vi just nu ser av dålig ekonomi inom idrottsrörelsen ligger dock hos idrotten själv. Vi har under senare år, som jag sade tidigare, sett en del som inte är acceptabelt. Detta måste idrotten rätta till, om man skall behålla sin trovärdighet. Det är viktigt att idrotten tar ansvar där det uppenbarligen har gått fel ekonomiskt. Sker inte det så kommer kraven att resas på att vi som är politiskt engagerande och bl.a. arbetar i Sveriges riksdag skall lagstifta eller sätta in åtgärder. Det är egentligen det sista vi vill. Idrotten skall vara så självständig som möjligt, även när det gäller att korrigera sådant som har gått snett. När man kritiserar idrotten är det viktigt att slå fast att allt och alla inte skall dras över en kam. Mitt i alla rapporter om den svenska idrottens ekonomiska kris finns det en mängd exempel på hur välskött svensk idrott utvecklas. Det är viktigt att slå fast att huvuddelen av den svenska idrotten är just välskött och att den verkar och lever under ansvar. Antalet idrottsföreningar på obestånd eller i konkurs förefaller heller inte ha samma explosiva utveckling som inom näringslivet. Vad beror det på? Jo, på den kraft som finns i en ideell idrottsförening. Den kraft som ideella ledare utvecklar är den grundläggande förutsättningen för den svenska idrottsrörelsen. Det är lätt att glömma det när man ser alla sifferekvationer och uträkningar om övergångssummor och ersättningar. Det är de ideella krafterna som vi politiker bör stödja och i möjligaste mån frigöra. Vi måste helt enkelt ge de krafterna inom idrotten större möjligheter att stå på egna ben. Herr talman! Jag kommer nu mer konkret fram till de sakfrågor som vi just nu behandlar, nämligen kulturutskottets betänkande om idrott och det statliga stödet till idrotten. Föregående talare, Anders Nilsson, var inne på vad som åstadkoms under socialdemokratisk ministär. Om vi jämför med det kan vi konstatera att idrotten nu, med en ny regering, alldeles uppenbart går ljusare tider till mötes. Som en följd av åtgärder på statens område, som är det vi i någon mån kontrollerar härifrån, förbättras idrottens situation kraftfullt. Av dagens betänkande framgår att det statliga stödet till idrottsrörelsen ökar, de kärva tiderna i statens finanser till trots. Vidare ökar idrottens andel av AB Tipstjänsts överskott. Dessutom får fr.o.m. i år idrotten själv ansvaret för hur de pengarna skall fördelas. Det beslutet har tidigare legat hos det statliga bolaget Tipstjänst. Mer parentetiskt vill jag nämna att i betänkandet betonas också vikten av att kvinnlig idrott får del av de statliga resurserna och att kvinnlig idrott förs framåt såväl på förbunds som på föreningsnivå. Frågan om kvinnlig idrott växer sig nu allt starkare ute i idrottsorganisationen. Det är bra att vi här poängterar betydelsen av det. Däremot kommer inte några pengar att specialdestineras till flickors och kvinnors idrottsutövande. Det har framförts krav i motioner i detta sammanhang. Det skulle strida mot principerna för hur vi vill fördela pengarna till svensk idrott. När idrotten nu själv får besluta om hur anslagen från exempelvis Tipstjänst fördelas och när det statliga stödet i övrigt förs samman till ett enda anslag, för att idrotten själv skall få göra avvägningarna om hur pengarna skall användas, så är det inte rimligt att en del av pengarna specialdestineras. För att ingen skall tro att vi inte är observanta på vad som händer med den kvinnliga idrotten vill jag understryka att regeringen sedan tidigare har krävt in en redovisning från RF om hur anslagen fördelas och vilka insatser som görs för kvinnlig idrott. Det sker alltså en uppföljning av den här verksamheten. Herr talman! Även om den svenska idrotten har bekymmer i dag, så är det alldeles klart att de ekonomiska förutsättningarna kommer att förbättras genom de åtgärder som även i övrigt har aviserats från statens sida. Jag tänker då inte i första hand på höjda anslag utan i hög grad på ökade möjligheter att genom egna insatser inom idrotten finansiera verksamheten. Anders Nilsson efterlyste ju här vad det hade blivit av diskussionen från valrörelsen. Jag tror inte att Anders Nilsson har föreställt sig att det som diskuterats i valrörelsen och som man skall åstadkomma när det gäller förändrade villkor för idrotten genomförs under den korta tid som står till förfogande mellan ett val, en regeringsbildning, och ett avslutat budgetarbete i departementet. Jag tror att Anders Nilsson är helt på det klara med hur det går till och att han därför spelar ut ett kort som han näppeligen kan stå för själv. Men vad är det då som är på gång? Den momssänkning som genomfördes vid årsskiftet har fått positiva effekter för idrottsrörelsen -- effekter som står i rak motsats till det avskedspaket som socialdemokraterna lämnade, med höjd och breddad moms, till svensk idrottsrörelse. Dessutom arbetar nu en utredningsman, på regeringens uppdrag, med en översyn av idrottens momsfrågor. Anders Nilsson berörde också lotteriutredningen och lotterimarknaden. Jag hyser mycket goda förhoppningar om att den utredningen kommer att resultera i betydande intäktsmöjligheter för svensk idrottsrörelse. Helheten i den här politiken, där alltså idrottens manöverutrymme ökas genom mindre krångel och ökat oberoende, kommer att leda till att svensk idrottsrörelse står starkare. Dagens betänkande, som Anders Nilsson till stor del ställer sig bakom, är ett steg på den vägen, och jag har alltså inte svårt att yrka bifall till det i dess helhet. Sedan måste jag säga att den reservation som socialdemokraterna anmäler är högst förvånande. Man säger där att den svenska idrotten inte skall vara beroende av svenska folkets spelvanor. Det må vara, men jag tror att Anders Nilsson mycket väl vet att den svenska idrottsrörelsen är oerhört beroende av svenska folkets spelvanor. Vi talar inte bara om de 50 eller 55 miljonerna från Tipstjänst, herr talman. De stora pengarna, där idrotten är direkt beroende av spelverksamheten, får man från egna spel och lotterier -- från bingoverksamhet och annat. Om Anders Nilsson menar att vi skall bortse från detta, då går det stick i stäv mot de uttalanden som gjorts om att idrotten har mycket att hämta från spel och lotterier framöver.
Herr talman! Det var ju en socialdemokratisk regering som skrev direktiven till lotteriutredningen, vilka inte har ändrats sedan dess. Vår inställning grundar sig på principen att det statliga stödet skall beslutas av riksdagen och inte vara beroende av spel och lotterier. Att vi sedan kan ge så stort manöverutrymme som möjligt för idrottsrörelsen när det gäller att bedriva egna spel och lotterier -- det tror jag inte vi är särskilt oeniga om. Jag uppfattar det så, att Stig Bertilsson, och förmodligen med honom Moderaterna, har stått för en väldig tillnyktring efter valet, och det vill jag gärna gratulera till. Borta är nu valrörelsens vilda slängar om hur bedrövlig socialdemokratins politik var för idrottsrörelsen. Stig Bertilsson närmar sig nu den syn som vi i regeringsställning hade på många områden av idrottspolitiken. Men det finns ändå ett frågetecken. Jag har varit med om ganska många idrottsdebatter, och jag har i många sammanhang hört harmsna uttalanden, både från idrottsledare och från politiker. De har sagt att ''min uppgift som idrottsledare är inte att samla in pengar, utan det är att träna ungdomar''. Vi har då från socialdemokratiskt håll ständigt framhållit att till den demokratiska fostran också hör att vara ansvarig för den egna föreningens ekonomi. Nu finner jag till min glädje att Stig Bertilsson börjar ställa upp på den linjen, när han mycket klart deklarerar att ansvaret för idrottsrörelsens ekonomi i främsta rummet är en fråga för idrottsrörelsen själv.
Herr talman! Det är alldeles givet att idrotten har ansvar för sin egen ekonomi. Vi vill också ge den möjligheter att fullt ut ta det ansvaret. Det är ju därför, Anders Nilsson, som vi har motsatt oss nya pålagor på idrotten, nya byråkratiska hinder, nya skatter, som har gjort att idrotten under socialdemokratisk tid har blivit mycket mer bidragsberoende. Anders Nilsson påstod här förut att de reella anslagen till idrotten har ökat under 80-talet. För det första vore det mycket intressant om Anders Nilsson ville belysa underlaget för den beräkningen. För det andra kan vi konstatera att även om detta är sant, har den svenska idrottsrörelsen aldrig varit så illa ute ekonomiskt som när Socialdemokraterna lämnar över och det blir ett regeringsskifte. I varje fall under den historia som jag har upplevt har den svenska idrotten inte någon gång haft en så bekymmersam ekonomisk situation. Och detta beror på helheten i den förda socialdemokratiska politiken. Sedan tycker Anders Nilsson att det jag säger i dag liknar en tillnyktring. Jag skulle nog vilja påstå att jag har varit spik nykter hela tiden, Anders Nilsson. Men frågan är hur det har stått till när Anders Nilsson inte uppfattar att vi arbetar vidare med de krav som vi reste i opposition, dvs. i fråga om moms, spel och lotteri och, Anders Nilsson, ökade möjligheter för idrotten att själv finansiera sin egen verksamhet -- att, som jag sade tidigare, idrotten själv kan ta ansvar för sin egen ekonomiska situation.
Herr talman! Jag konstaterade i mitt inledningsanförande att det förslag som regeringen nu har lagt fram om anslag till idrotten stämmer överens med vad vi socialdemokrater i valrörelsen sade är en rimlig nivå, medan oppositionspartierna förespeglade mycket stora förmåner på än det ena, än det andra området. Jag konstaterar alltså att Stig Bertilsson och hans regering nu föreslår den nivå som vi tyckte var rimlig. Men jag vill upprepa en fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande. Det som Stig Bertilsson nu har sagt -- förebådar det en politik från regeringens sida där ni successivt kommer att skära ned det statliga anslaget till idrotten och överlämna helt och hållet åt idrotten att själv sköta sin ekonomi, vare sig det sker genom spel och lotterier eller med andra inkomstkällor? Är det alltså den inriktningen ni tänker er inför framtiden?
Herr talman! Eftersom Anders Nilsson söker ge ett intryck av att vi skulle ha utlovat saker som vi inte har levt upp till, vill jag understryka att vi inte någon gång i valdebatten, eller i tidigare motioner i riksdagen, som ju här också finns dokumenterade, har utlovat höjda anslag till den svenska idrottsrörelsen. Vi har hela tiden, Anders Nilsson, talat om spelen och lotterierna, och om skattefrågorna. Det är detta arbete som vi har inlett, och vi har redan i den första etappen sett hur positivt det var för den svenska idrottsrörelsen när momsen sänktes bl.a. på inrikes transporter vid årsskiftet. Jag vill upprepa att vår grundläggande inställning självfallet är att den svenska idrotten även fortsättningsvis skall ha ett samhällsstöd. Det är ingen som helst tvekan om den saken. Men det är inte realistiskt att tänka sig att dessa stöd kommer att fortsätta att öka i stor utsträckning. Jag tror både Anders Nilsson och jag inser hur det står till med samhällsekonomin i stort. Vi inser att vi måste fundera på andra vägar. Vi vill ge idrotten ökade möjligheter att med egna insatser förbättra sin egen ekonomi. Det är, Anders Nilsson, ett fullföljande av den politik vi har drivit under alla år.

Herr talman! I alla sådana här debatter skall vi tala om för varandra hur oerhört värdefull idrotten är för hela samhället, hur bra den är för vår ungdom, och sedan skall vi någonstans i slutänden säga att det inte behövs några höjda anslag. Det är åtminstone vad de som har regeringsmakten vid varje tillfälle säger. Idrotten är betydelsefull. Men samtidigt måste vi konstatera att de politiska beslut som vi fattar här i riksdagen, i landsting och kommuner och överallt i samhället har stor betydelse för idrottens villkor och möjligheter till utveckling. Det är inte bara, och det har Stig Bertilsson rätt i, det anslag som vi kommer att besluta om här i dag som har betydelse för idrotten. I detta läge är det av ännu större betydelse vad som händer med kommunerna. I kommunernas nuvarande kris får man också uppleva basidrottens kris. Anders Nilsson pekade på de ökade hyrorna för planer, verksamheter och inrättningar som kommunerna tillhandahåller. Jag är rädd för att det i stor utsträckning kommer att gå ut över ungdomen, som gör sitt inträde i idrotten ganska tidigt. Vi får alltmer avgifter på våra anläggningar eller kostnader som gör att föräldrar som inte har det allför bra ställt inte har råd att låta sina barn bedriva idrott som kan kosta. Det gäller t.ex. ishallar och alla andra hallar av den typen. Jag ser i min dagliga verksamhet att så är fallet. Nu har vi en mycket stor uppdelning av barn och ungdomar, och alla utredningar pekar på det. Det är barnen till välbeställda föräldrar som har möjligheter till ett vidgat idrottsliv. Detta är en politisk fråga, nämligen om den grund av rättvisa och jämlikhet på vilken vi bygger detta samhälle och de möjligheter det ger. Många av våra beslut är oerhört betydelsefulla. Samtidigt som detta sker på basplanet har vi den oerhört kommersiella inriktningen av idrotten. Idrotten är i stor utsträckning beroende av sponsring och, som Stig Bertilsson var inne på, företagens välvilja. Idrotten kan tydligen spaltas upp i idrottsgrenar som är någorlunda självbärande och en folkrörelse som är ganska försvagad. Det vi nu talar om är egentligen en gigantisk folkrörelse med många ideella insatser som kanske saknar motstycke i världen. Det arbetet försvåras genom politiska beslut. Det är väl inget tvivel om att vi ser avigsidor inom idrotten, och det diskuteras om konkurser. Det vi ser är naturligtvis toppen av isberget. Stig Bertilsson tog också upp frågan om idrottens ekonomi. När vi samlas i våra ishallar och på andra ställen talas det i stor utsträckning ekonomi. Man ser framför sig spelarlönerna, sponsring och konkurserna. Man brukar säga att idrotten är en avspegling av samhället i stort. Det är precis vad den är. Jättelika spelarlöner som inte kan försvaras i idrottsrörelsens basverksamhet, sponsringen och beroendet av välviljan hos några få och nästintill konkurser. Vad speglar detta? Jo, att idrotten som samhället i övrigt är en marknad, en marknad som omhuldas av den nuvarande regeringen till 100 %. Där är kortsiktigheten ledande. Det kan inte vara annorlunda, eftersom det tydligen inte finns någon framförhållning. Så är den kommersiella inriktningen, tyvärr. Det drabbar en stor del av vår idrottsvärld. Herr talman! Jag yrkar bifall till vänsterpartiets motioner. Jag skall kort beröra dem på några punkter som behandlats i betänkandet. Vi har föreslagit en parlamentarisk utredning. Utskottet säger nej. Man säger att sådana framstötar bör komma från dem det berör. Därmed menar utskottet att idrottsrörelsen inte gjort en sådan framställan, och då vill staten inte göra det. Utskottet avstyrker motionen och har hakat på en mening i skrivningen som man måste fundera över. Där står: ''Utskottet vill emellertid framhålla att utvecklingen kan komma att aktualisera en utredning om idrotten.'' Är utvecklingen någon tredje part, eller vad är den för någonting? Vem skall i så fall se på utvecklingen? Är det idrotten, samhället, regeringen eller kanske rent av Stig Bertilsson som skall komma på idén, att nu behöver vi en utredning? Vad vet jag? Den här meningen blev tydligen i sista stund påhakad någonstans. Vänsterpartiet har i en motion av Jan Jennehag också pekat på frågan om resorna. Den genomförda momssänkningen på kollektivtrafik, turism och hotelltjänster är ett oerhört bra bidrag till idrottsrörelsen. Men det rör ändå bara en liten del av de kostnadsökningar som idrottsrörelsen fått känna av framför allt för resorna under den senaste tiden. Om man ser till idrotten framöver och det omfattande antalet resor som varje dag sker i idrottens regi, borde samhället egentligen vara intresserat av att man använder kollektiva kommunikationsmedel, inte minst av miljöskäl. Vi har menat att det bör ges en bidragsdel till dem som anordnar trafiken för att stimulera denna verksamhet. Tyvärr får vi inget gehör hos utskottsmajoriteten. När det sedan gäller stödet till idrotten kan man räkna på vilka politiska beslut som helst och se effekt på idrottsrörelsen. Det är klart att de har en effekt. Jag har redan pekat på att momssänkningen på detta område har en gynnsam effekt. Men det innebär långtifrån att idrottsrörelsen kan tillgodoräkna sig dessa pengar i sin reguljära verksamhet. Ändringen på det här området lindrar kostnaderna för resor och övernattningar. Men det finns försämringar, som Anders Nilsson nämnde, nämligen i fråga om studier och kommuner, som är viktiga. Skall man verkligen satsa på breddidrotten framöver och se ungdom och barn som en verklig resurs, måste det lokala aktivitetsstödet räknas upp till en nivå som verkligen ger föreningarna och ungdomarna möjlighet till en meningsfull idrottsverksamhet. Med vårt förslag om ytterligare 45 miljoner, och en målsättning att stödet inom tre år realt skall vara uppe den nivå som var tänkt från början, ger satsningen en dynamisk effekt, nämligen att idrottsrörelsen kan utvecklas så att vi slipper sociala konsekvenser för ungdomen. Risken är annars att idrottsrörelsen går mot att stänga ute mängder av ungdomar och därmed skapa nya sociala problem. Jag yrkar alltså bifall till den delen. Vi har också tidigare år pekat på att flickorna borde uppmärksammas i större utsträckning. Det gäller då framför allt ridverksamheten. Den vill vi ha stimulansbidrag till. Bidraget från Tipstjänsts överskott borde också öka och vara väsentligt större. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall i mom. 2 till motion 510 yrkande 5, i mom. 7 till motion 511, i mom. 8 till motion 510 yrkande 1, i mom. 9 till motion 510 yrkande 2, i mom. 11 till motion So270

Herr talman! Låt mig få säga ett par saker med anledning av Lars-Ove Hagbergs inlägg. Först en liten rättelse. Jag sade definitivt inte att idrotten är beroende av välvilja från sponsorer. Sponsorer satsar kommersiellt i dag. Däremot är det mer av välvilja och intresse när det gäller politiska insatser gentemot idrotten. Det är två skilda grenar av idrottens finansiering. Det som jag egentligen begärde ordet för gäller detta med en parlamentarisk utredning. Lars-Ove Hagberg har noterat att det finns en positiv skrivning i betänkandet när det gäller en parlamentarisk utredning. Enda anledningen till att vi tar ställning till om en sådan skall ske är att den skall vara just parlamentarisk. Lars-Ove Hagberg frågade ju vilka som i så fall skall vara inblandade. Den skall ha ett inslag från samhället. En sådan utredning kan rimligen inte genomföras utan att det föreligger ett stort intresse för det från idrotten själv. Den signalen har inte kommit därifrån. Vi tror inte att vi skall lägga oss i idrottens interna arbete på det sättet att vi i nuvarande situation tvingar fram en utredning.
Herr talman! När det gäller hur vi egentligen skall se på sponsorerna och om de är välvilliga eller rent kommersiella är själva inriktningen en form av rent kommersiella insatser. Välviljan där ligger i att man vill satsa på detta område ibland. Ibland vill man ta bort det hela. Det finns ett problem för Stig Bertilsson här. Han vill gärna se den här marknaden och dessa insatser som insatser i samhället i övrigt. Nu kan han konstatera de oerhört negativa effekterna och kortsiktigheten som sponsringen och de kommersiella insatserna innebär. Då återstår för Stig Bertilsson att säga att nu har vi spelverksamheten. Har Stig Bertilsson inte funderat över detta med sponsringen någon gång? Idrotten är ju så oerhört beroende av den, och den är så kortsiktig. En så långsiktig verksamhet som idrotten och satsningen på ungdom borde ha något annat i botten än just sponsringen med dess kortsiktiga intressen. När det gäller utredningen tycker jag att det måste vara ett grovt syftningsfel i den meningen. Det är ju idrottsrörelsen man saknar i detta. Då undrar jag vad det är i utvecklingen som gör att någon tycker att man skall tillsätta den här utredningen. Om det finns någon självkänsla hos regeringen och hos parlamentariker borde de ta sig en liten titt i vänsterpartiets motion och se att en hel rad omständigheter i idrotten har förändrats. Eftersom Stig Bertilsson tycker att det är välvilja från det politiska livet, borde detta ha en ordentlig grund för sina insatser på hela planet och för sin politiska verksamhet. Det borde göra klart för sig själv, med medverkan från idrottsrörelsen, hur man vill se på detta. Det vore ganska självklart i den tid som nu är. Till sist skall väl inte Stig Bertilsson komma ifrån det som Anders Nilsson var inne på, nämligen dessa väldigt långtgående löften i valrörelsen som kanske var mest luft. De är ju på intet sätt infriade nu. Åtminstone inte de moderata löftena. Stig Bertilsson hoppade ju in i den här debatten och sade att här skulle det verkligen bli ordning och reda. Nu visade det sig att slutresultatet blev socialdemokratisk politik. Det har ju visat sig tidigare att det inte är så gynnsamt för breddidrottens utveckling -- nu sade jag utveckling.
Herr talman! Jag skulle vilja be Lars-Ove Hagberg att tala om vilka långtgående vallöften det är som inte är uppfyllda. Det skulle vara intressant att få reda på det. När det gäller sponsring och egna insatser tror jag faktiskt inte, Lars-Ove Hagberg, att man skall bortse ifrån den betydelse som sponsring har för svensk idrottsrörelse. Det handlar om miljardbelopp varje år. Det jag varnade för förut var den effekt som det kan få när det sker snabba förändringar i sponsringsintresset. Vi har ju sett det under de senaste dagarna. Där måste idrotten gå tillbaka till sig själv och fundera litet på vad det är man har gjort inom idrotten som gör att företagen har blivit tveksamma på en del håll. Det måste idrotten själv rätta till. Grundläggande för den idrottsliga verksamheten är att klubbar och föreningar fortsätter att själva ta ansvar för sin ekonomi. Kommunala och statliga bidrag är insatser som gör det möjligt att driva verksamheten, det må vara så, men själva förutsättningen är att det finns egna ideella insatser som kanaliseras till ledarskap och till att driva spel och lotterier för att få verksamheten att fungera.
Herr talman! Visst har idrotten och de som finns där ett enormt ansvar för sin ekonomi. Det gäller redskap och allt som de behöver i sin verksamhet, de ideella insatserna, resor, övernattningar och allt som bekostas av idrotten. Den skulle ju inte existera en dag utan de jättelika ideella insatserna. Jag tänkte på sponsringen och framtiden. Tänk om utredningen kanske skulle komma fram till detta att sponsringen inte är något att leva på för idrotten. Det gäller framför allt om sponsringen drabbar breddidrotten. Jag har egentligen en personlig mening att det inte är så förfärligt hemskt om högavlönade ishockeyspelare eller fotbollsspelare drabbas av minskad sponsring. Men jag vet att också ungdomarna i samma förening drabbas genom denna uppblåsta verksamhet. Då kanske en sådan utredning skulle peka på att idrotten borde vara mindre beroende av sponsring och rätta sina insatser efter det. Man kanske skulle ta initiativ mer på det politiska och parlamentariska planet, om vi nu har något ansvar för alla de resurser som satsas på idrotten i hela landet. När det sedan gäller Moderaternas vallöften och om de är konkreta eller uppblåsta är det en bedömning som man gör ute. Jag vet vad människor tyckte om Moderaterna när de ville se till att nästan hela Tipstjänsts överskott skulle gå till idrotten. Men de sade kanske inte det. Det var kanske bara plus fem miljoner. Det var kanske inte mer, men det lät väldigt stort. De skulle också se till att det inte skulle finnas ett spår av momsen på den ideella verksamheten. Man trodde att de sade det. Men ni sade kanske inte det, Stig Bertilsson. Vad ni hittills åstadkommit av detta är en beredning och att ni har sänkt den generella momsen. Men jag tror att uppfattningen av ert budskap var att nivån var mycket högre än så.

Herr talman! Jag begärde ordet när Lars-Ove Hagberg och Stig Bertilsson diskuterade socialdemokratisk idrottspolitik. Då tyckte jag att det var rimligt att jag också skulle få ett ord med i laget. Jag tycker att debatten om sponsring och den situation som idrottsorganisationerna befinner sig i nu påtagligt visar hur ömtåligt det är för en stor folkrörelse att bygga sin verksamhet på pengar som kommer in genom sponsring eller spel och lotterier och sådant. Det stärker vår argumentation när vi hävdar att det väsentliga statliga stödet är det som beslutas av riksdagen. Det är därför mycket märkligt att vi inte får stöd för vår reservation. Stig Bertilsson fällde ett yttrande som jag tyckte var något underligt. Vi, sade han, har inte i riksdagen begärt några ökade anslag till idrotten. Jag förmodar att Stig Bertilsson då talade som moderat, och det är han ju. Det må vara att Moderaterna inte har begärt att statsanslaget skall öka. Men regeringen består onekligen av fyra partier. Nog har centerpartiet vid upprepade tillfällen velat ha ett betydligt högre aktivitetsstöd än det som finns i dag. Det är väl ett ökat statligt stöd som regeringspartier har begärt. Och nog är det på det sättet att det har föreslagits mer pengar till idrotten från både Tipstjänst och Penninglotteriet. Det är kanske inte ett direkt statligt stöd men ändå en förtäckt form av stöd från staten. Så nog finns det bevis på att regeringspartierna på ett eller annat sätt har begärt ökat statligt stöd.
Herr talman! Jag begärde ordet därför att det verkligen är angeläget att klara ut det statliga stödets betydelse för idrotten. Jag sticker inte alls under stol med att det statliga stödet är viktigt, men att som Anders Nilsson göra det till det väsentliga för finansieringen av svensk idrott är inte korrekt. Det statliga stödet till idrotten är ungefär en halv miljard. Sponsoringen är minst det dubbla under ett år i vårt land. Man kan alltså inte bortse från de insatser som görs i form av sponsoring och idrottens egen verksamhet med spel och lotterier. Jag ställer gärna upp på att det statliga stödet behövs, och det sade jag tidigare, men det stödet är icke det allena saliggörande. När det gäller aktivitetsstödet är det faktiskt så, Anders Nilsson, att fr.o.m. förra sommaren kan man inte jämföra det stöd som delas ut med det som gavs tidigare, av den anledningen att principerna och beräkningsgrunderna för aktivitetsstödet har ändrats. Dessutom är det upp till Riksidrottsförbundet att fördela de statliga resurserna, eftersom man numera delar ut det statliga anslaget till idrotten på ett konto.
Herr talman! Jo, Stig Bertilsson, nog är det statliga aktivitetsstödet, oberoende av vilka former det utbetalas i och vem som bestämmer, ett statligt stöd. Stig Bertilsson sade att det inte hade ställts några förslag om ökat statligt stöd. Jag uppfattade att han då menade att det inte hade gjorts av Moderaterna, men Stig Bertilsson är företrädare för utskottsmajoriteten, och jag visade på att regeringspartier har begärt ett ökat statligt stöd.
Herr talman! Det står idrotten fritt att använda det ökade statliga stödet till aktivitetsstöd eller till andra former av stöd som man vill ge till sina verksamheter. Från statens sida lägger vi oss numera inte i på vilket sätt man använder de här resurserna. Med tanke på vad Lars-Ove Hagberg sade vill jag poängtera att de moderata vallöftena har vi faktiskt levt upp till. Jag konstaterar att det Anders Nilsson säger inte heller står i motsats till det.
Herr talman! När vänsterpartiets ledamot i kulturutskottet inte har avgivit någon meningsyttring här och jag har yrkat bifall till motionerna, kan det föranleda litet tekniska problem för kammaren. Därför tar jag tillbaka mitt yrkande om bifall till motionerna Kr510, yrkande 3, och So270, yrkande 5, och kommer tillbaka vid ett annat tillfälle. Men i övrigt yrkar jag bifall till Sedan är det tydligen så, Stig Bertilsson, att vad man konkret föreslagit och vad man gett sken av att man skulle göra är två helt skilda saker. Här framstår det fullständigt klart att Moderaterna inte hade någonting att komma med. Min upplevelse av idrottsdebatterna är ju att Moderaterna gjorde en förfärligt stor affär av hur man skulle fördela Anders Nilsson anklagade mig för våldsamma överbud, när vänsterpartiet år efter år ville fördela det överskottet. Vi tyckte då att en stor del av vinsterna på spel bundet till idrotten skulle gå till idrotten, utifrån det beslut som fattades så långt tillbaka som på 40-talet. Vi har vidhållit de intentionerna, framför allt för att minska breddidrottens behov av sponsring. Moderaterna förespeglade oss att de också var inne på detta och att det skulle bli förfärligt mycket pengar år efter år. Jag har letat i betänkandena för att se vad som fanns där, men det fanns ingenting. I valrörelsen ställer man långtgående krav och framför kritik, men när man sedan själv får ta ansvar blir det ingenting. Det är vad vi kan konstatera nu. Jag kan gå ut till idrottsrörelsen och säga att Moderaterna hade ingenting och att det är konstaterat här i kammaren.
Herr talman! Jag konstaterar att antingen är Lars Ove Hagberg inte läskunnig eller också har han inte förmåga att lyssna. I valrörelsen krävde vi Moderater att momsen skulle sänkas. Det har nu skett i en första etapp vid årsskiftet. Dessutom finns det en speciell utredning som ser över momsen för idrotten. När det gäller spel och lotterier har det också tillsatts en utredning som jobbar med frågorna och som kommer att lägga fram ett betänkande i år. Om Lars-Ove Hagberg menar att det, som jag sade i mitt inledningsanförande, skulle föreligga färdiga konkreta förslag redan till den första budgeten, när budgetarbetet måste vara avslutat ett par månader efter regeringsskiftet, då anser jag att Lars-Ove Hagberg definitivt talar om någonting som inte ens han själv tror på.
Herr talman! Det Stig Bertilsson sade nu tar jag nästan som intäkt för att jag hade uppfattat Moderaterna rätt. Jag kan inte förstå hans invändning på annat sätt än som ett löfte att utredningen om momsen kommer att leda till stora lättnader för idrottsrörelsen. Det måste vara detta Stig Bertilsson åsyftar, men han kan inte nu säga att hans vallöften kommer att genomföras. En utredare arbetar med det här, och om det arbetet leder till att Stig Bertilssons löften infrias, skall jag ta tillbaka hela min kritik. Om sedan överskottet på lotterier och på det av staten anordnade spel som är idrottsanknutet också kommer att ges till idrotten i ökad utsträckning, får jag tacka för det. I så fall har jag uppfattat moderaternas tal i valrörelsen rätt, att det skulle bli jättelika satsningar.

Herr talman! För ungefär 30 år sedan fattade riksdagen ett beslut om konstnärlig utsmyckning i bostadsområden. Motiveringen till detta beslut var att dåvarande riksdag ansåg det vara en fördel att kunna erbjuda bostadsområdena och de människor som bodde där tillgång till konst i det egna området. Beslutet fick ett mycket gott mottagande. Bostadslån söktes och även lån till konstnärlig utsmyckning. Kontakt togs med konstnärer och deras organisationer för att få fram de bästa arbetsformerna för att föra ut konsten till folket i bostadsområdena. Fler och fler konstnärer fick arbete. Samtidigt väcktes bostadskonsumenternas intresse för kultur, kulturaktiviteter och kontakten med den konstnärliga verksamheten. Herr talman! Så kom det sig att nya bostadsområden byggdes och nya kulturaktiviteter skapades. Där fanns vattenspegelskulpturer, väggkonst, entrékonst och konst på uteplatser. Där uppstod en diskussion om konsten, och kort sagt blev riksdagsbeslutet en stor framgång. Allt detta är Sverige ensamt om! Hittills har riksdagens ledamöter tagit den konstnärliga utsmyckningen till sina hjärtan. Även under åren 1976--1982 slog den dåvarande borgerliga regeringen vakt om stödet till den konstnärliga utsmyckningen. Man visste att nya grupper bostadskonsumenter hade lärt sig att trivas med konsten. Nyetablerade konstnärer hade fått arbeten, och de hade fått en helt ny, ofta ung, entusiastisk, nyfiken, kanske ibland kritisk, och engagerad publik. I dag har massvis av bostadsområden i vårt land god konst i sin närhet. Efterfrågan är, och har varit, mycket stor. Resurserna är, och har varit, mycket begränsade. Men intresset är stort.

För fem år sedan kom den socialdemokratiska regeringen med förslaget om statsbidrag. Efter en, som vanligt, klok behandling i bostadsutskottet stannade beslutet vid att det skulle utgå ett statsbidrag omfattande 40 %. Beslutet vat välbetänkt, och det har fått ett nytt genomslag på den konstnärliga utsmyckningen. För en tid sedan var bostadsutskottet på besök i Stockholm. Där kunde utskottet få se ett område som är unikt när det gäller konstnärlig utsmyckning -- dock inte enbart i Sverige. Jag tror att jag vågar säga att, med de förutsättningar som finns, Jarlaberg är ett område som är unikt i världen. Området har anlitat 12 konstnärer för konstnärlig utsmyckning, däribland Elisabeth Hasselberg Olsson, som har gjort den vackra gobelängen bakom talmannen, och Peter Dahl. Utskottet fick också träffa professor Olle Nyman. Både Peter Nyman är företrädda i den rika konstnärliga utsmyckningen i Sveriges riksdag. I dag är det många som besöker Jarlaberg. Skolklasser, konstintresserade, politiker från andra kommuner, bostadsföretag och andra med ett starkt behov av att se området kommer på besök. Det här området är inte det enda. Men det är nära att besöka från Stockholm och Riksdagshuset. Jag vet att de som är intresserade när som helst kan kontakta den ledamot i HSB Stockholm som sköter visningarna av detta unikum bland svenska bostadsområden för en visning vid praktiskt tagit vilken tid som helst på dygnet. I Jarlaberg finns konst för 3,5 milj.kr. Statens bidrag är alltså 40 %. Man skall komma ihåg att statens medverkan genererar ytterligare insatser för konstnärlig utsmyckning. Styrkan ligger inte enbart i bidraget från staten, utan det är fråga om stimulansen. Det handlar också om en princip. Nyligen har genomförts en enkät bland de boende. Resultatet av enkäten styrker mitt inlägg. Där råder ett stort intresse för mer konst än vad som finns för närvarande. Alla besökare som kommer till Jarlaberg får se det unika bostadsområdet med den fina konsten. De får kontakt med duktiga konstnärer. Jag tror att alla som var där med bostadsutskottet är överens om att inte på någon enda vägg, varken i entréerna eller annorstädes inomhus eller utomhus, fanns någon enda kletig rad eller kludd. Det är ett av de renaste, finaste och vackraste bostadsområden som finns att se. En del av erkänslan för den fina miljön ligger i det konstnärliga värdet. 15 milj.kr. som hittills har utgått i statsbidrag till konstnärlig utsmyckning i våra bostadsområden. När vi har motionerat om att behålla statsbidraget på 15 milj.kr. har det i första hand varit fråga om att behålla det oskattbara värdet i att med hjälp av dessa stimulansåtgärder få fram en ökad konstnärlig aktivitet. Det är fråga om att förse nya bostadsområden, eller gamla som skall byggas om, med konst. Många gånger har de boende själva fått lägga fram sina synpunkter på hur utsmyckningen skall ta sig uttryck. Vi kunde ha föreslagit mera pengar. 15 milj.kr. är naturligtvis inte mycket pengar med tanke på den enorma efterfrågan. 15 milj.kr. är naturligtvis inte ens ett uns av en vattendroppe i en budget på 500 miljarder kronor. Vi ville helt enkelt undvika en debatt om sparbehoven i regeringens budget. Jag gissar att regeringen har sagt nej under motiveringen att man vill spara för andra utgifter. Vi har handlagt frågorna i bostadsutskottet på vanligt sätt. Var gång dessa ärenden har tagits upp i utskottet har det inte varit en total enighet, men dock en stor uppslutning. Jag tror att partierna har tyckt att besluten har varit väl motiverade. Den här gången säger regeringspartierna nej. Moderaterna i bostadsutskottet säger nej, och Centern, Folkpartiet och numera kds säger ingenting. Centern och Folkpartiet finns inte heller representerade på dagens talarlista i denna viktiga fråga. Där finns, tyvärr, Moderaternas talesman, som nu tydligen skall berätta för kammaren och för Centern, Folkpartiet och KDS att det inte längre finns några pengar till konstnärlig utsmyckning av våra bostadsområden. Det är, herr talman, sorgligt att konstatera en sådan utveckling av den konstnärliga utsmyckning som har varit ett så stort positivt inslag i våra svenska bostadsområden. Jag yrkar med detta anförande, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om konstnärlig utsmyckning av bostadsområden, både vad gäller nybyggnation och ombyggnation, kan tyckas vara mycket liten. Det handlar, som Oskar Lindkvist framhöll, endast om 15 milj.kr. i en jättestor budget. Men den har mycket stor betydelse för de människor som bor eller arbetar i de här områdena och för andra som har anledning att besöka våra bostadsområden. Jag skall här inte upprepa all den goda argumentation som Oskar Lindkvist har framfört i ärendet. Jag instämmer på varje punkt i den. Jag vill däremot tillägga att jag är oerhört överraskad över den borgerliga majoritetens agerande i denna fråga. I kulturutskottet har man nyligen behandlat en utvärdering som har rubricerats Konst där vi bor. I den har man i detalj granskat hur dessa pengar har använts och vilka effekter de har kunnat ge. Man har kunnat konstatera att ca 400 konstnärer per år har kunnat få syselsättning på detta område. Till det kan man lägga sidoeffekter för andra grupper som är indirekt berörda och som därigenom också får jobb. Med tanke på den höga arbetslöshet som vi har i byggandet och inom den konstnärliga sektorn i vårt land är det oerhört överraskande att man inte med denna lilla insats från statens sida vill bidra till att åtminstone vidmakthålla sysselsättningen för konstnärer som är särskilt engagerade i bostadssektorn. Jag undrar om den borgerliga majoriteten inte har läst denna utvärdering och inte har tagit del av dess resultat. Varför visar man ett sådant förakt för dessa resultat, och varför vill man inte ta till sig dem? Från Vänsterpartiet har vi motionerat om en större satsning på detta område. Vi vill att det skall anslås 10 milj.kr. mer. Som Oskar Lindkvist var inne på är det en liten summa pengar, men vi tycker i detta läge inte att det väsentliga är att man får ytterligare miljoner, utan att anslaget över huvud taget kan bevaras. Vi nöjer oss därför med att instämma i reservationen och yrkar bifall till den. Men jag vill också göra en personlig reflexion när det gäller den borgerliga majoritetens agerande i bostadsutskottet. Utskottet har diskuterat denna fråga och fått en mycket god saklig bakgrund till den genom besöket i Jarlaberg, men såvitt jag har kunnat förmärka har detta inte satt något som helst spår hos något av de borgerliga partierna. Har man inte fått åtminstone några funderingar om att ändra sitt ställningstagande och att försöka få regeringen att ändra sin ståndpunkt? Liksom Oskar Lindkvist är jag förvånad över att det är så få borgerliga utskottsledamöter som har anmält sig på talarlistan i den här frågan. Är det bara moderaterna som anser sig berörda? Jag hade med intresse sett fram emot att få lyssna till en utläggning från Ny demokrati om hur man faktiskt kunde tänka sig att överväga ett stöd till oppositionen i denna fråga. Jag trodde att det faktum att man från just Ny demokrati lade ned sin röst i utskottet talade för att man funderade på en annan hållning. Jag är alltså, för en gångs skull, besviken över att inte se Ny demokrati representerat på talarlistan och framför allt över att jag inte hört någonting om att man skulle ändra sitt ställningstagande. Också från Vänsterpartiet vill vi yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Stridsfrågan i det här ärendet är huruvida vi även fortsättningsvis årligen skall anslå 15 milj.kr. till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden. Regeringen har ju här föreslagit att det årliga anslaget skall upphöra.

Det finns därför ingen anledning att försöka provocera fram en bild av att det bland de fyra regeringspartierna skulle föreligga olika uppfattningar i sak. Oskar Lindkvist och Eva Zetterberg vet att så inte är fallet. Regeringen har samhällt ställt sig bakom den folkpartistiska kulturministerns förslag, och de fyra regeringspartiernas ledamöter i utskottet har efter moget övervägande bestämt sig för att stödja regeringsförslaget i den här delen. Vi har ju i dag ett bostadsfinansieringssystem som är ytterligt komplicerat och oöverskådligt. Redan i regeringsdeklarationen aviserade regeringen att man skulle komma att lägga fram förslag om ett nytt och förenklat lånesystem att gälla fr.o.m. 1993, vilket skulle medge en renodling av bostadsfinansieringssystemet och en väsentlig begränsning av lånebyråkratin. I budgetpropositionen anger man nu att förslaget om att avveckla detta bidrag är ett led i detta. Men man anger också besparingsbehov som motiv för att ta bort bidraget. Om man läser Oskar Lindkvists motion och den socialdemokratiska utskottsreservationen finner man att även Socialdemokraterna vitsordar de besparingsbehov som föreligger, men man tycker att det är meningslöst att spara ett så litet belopp som 15 milj.kr. om året. Det går naturligtvis också att vända på detta och säga att man mot den bakgrunden kan ifrågasätta, om det blygsamma statliga stödet till konstnärlig utsmyckning har den avgörande betydelse för utsmyckningen av bostadsområdena som Oskar Lindkvist och Socialdemokraterna nu gör gällande. Jag vill understryka att jag inte tror att det finns någon motsättning mellan några partier i riksdagen om värdet av att vi har konst i våra bostadsområden. Frågan är ju i stället huruvida skattebetalarna skall subventionera denna konstnärliga utsmyckning på det sätt som skett under de senaste fem åren. Jag noterade när jag läste de socialdemokratiska motionerna i ärendet att man i en av dem understryker -- och det gjorde också Oskar Lindkvist i sitt inlägg -- att vandalism och förstörelse sällan förekommer i bostadsområden där man har en väl genomtänkt konstnärlig utsmyckning. Det är säkerligen ett riktigt påpekande, men det understryker också att det faktiskt ligger inte bara i de boendes utan också i bostadsproducenternas intresse att se till att de bostäder och bostadsområden som byggs är attraktiva. Det är t.o.m. så att det sänker bostadsproducenternas kostnader om man genom en trevlig utformning av områdena kan förhindra vandalism och förstörelse. Jag vill alltså understryka att jag inte tror att det finns någon motsättning i synen på behovet av konst i våra bostadsområden. Däremot har vi uppfattningen att denna konstnärliga utsmyckning kan komma till stånd utan de -- med Oskar Lindkvists egna ord -- mycket blygsamma statliga bidrag som har gällt de senaste fem åren. Jag yrkar med detta bifall till bostadsutskottets hemställan och avslag på de socialdemokratiska motionerna och den därav föranledda reservationen vid betänkandet.
Herr talman! Jag vill först säga till Mikael Odenberg att jag har debattordningen här i riksdagen helt klar för mig. Om de övriga borgerliga partierna är totalt överens med regeringen, och Moderata samlingspartiet i det här fallet, är det naturligtvis helt ointressant om de gör några inlägg eller inte. Det jag efterlyste och hade hoppats på var naturligtvis att de skulle ha en annan inställning i sak. Men jag vet och har förstått här nu att det sista hoppet inte finns kvar. Däremot måste jag uppmärksamma Mikael Odenberg på något som tydligen har förbigått honom som tung politiker, vilket förvånar mig. Mitt parti heter Vänsterpartiet. Vpk existerar inte längre. Jag vore tacksam om Mikael Odenberg kunde lära sig det. Det känns rätt irriterande att ständigt behöva påpeka det i sådana här sammanhang. När det gäller den här blygsamma satsningen -- jag talar för mitt partis del, och Oskar Lindkvist får väl svara för socialdemokraterna -- tror jag att om byggbolagen i dag skulle gå med strålande vinster, ha problem med avsättningen och med glädje skulle ta på sig den här uppgiften för en stor expansion på bostadsbyggandets område, skulle vi säkert också kunna medverka till att avskaffa bidraget. Jag förstår inte hur de uppvaktningar vi har haft i utskottet om problemen i byggbranschen i dag kan ha undgått Mikael Odenberg och de borgerliga partierna. Man har stora svårigheter med att över huvud taget komma i gång med planerade projekt. Att i det läget föreslå att man skall avskaffa även det här blygsamma bidraget blir naturligtvis extra oförklarligt. Jag är mycket orolig för att man framöver också kommer att minska på satsningen för konstnärlig utsmyckning. Jag beklagar det, men det är bara att konstatera att man från samtliga borgerliga partier liksom från Ny demokrati inte är intresserade av att medverka till det.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag sade Vänsterpartiet kommunisterna. Det var en ren felsägning. Min avsikt var att säga Vänsterpartiet, kommunisternas parti.

Herr talman! Mikael Odenberg började med att upplysa om vilka partier som sitter i regeringen. All information mottages med stor vördnad. Jag tror att de flesta visste det förut. Det tråkiga i det här sammanhanget är att Moderaternas talesman nu också företräder Folkpartiet och Centern. Kds har inget förflutet i den här frågan, och har tydligen inte heller någon framtid i frågan om konstnärlig utsmyckning. Vad jag har beklagat är att Centern och Folkpartiet har ställt sig utanför. Mikael Odenberg drog nu in det nya bostadfinansieringssystemet. Men, Mikael Odenberg, det gamla bostadsfinansieringssystemet kör ju vidare under hela 1992. Det har inte särskilt mycket med ett nytt bostadsfinansieringssystem att göra. Det var en sådan argumentation som över huvud taget inte har fäste någonstans. Jag kan förstå att Mikael Odenberg är trängd i den här frågan och hittar på det ena uppslaget efter det andra. Men visst, Mikael Odenberg, har det avgörande betydelse att få 15 miljoner som en stimulans och ett stöd för konstnärlig utsmyckning. Det utlöser nya aktiviteter och nya insatser. Jag har själv pratat med byggherrar och bostadsföretag, som tycker att frågan om hur man skall planera in den konstnärliga utsmyckningen och vilka konstnärer man skall anlita för den verksamheten är bland det trevligaste i deras planering. Många av dem lägger in egna pengar för att göra det så trivsamt, trevligt och bra som möjligt. Det är ingen liten fråga när vi pratar om 15 miljoner. Det är faktiskt en fråga som -- vilket jag sade tidigare -- generar nya insatser på det konstnärliga området. Mikael Odenberg sade att vi delar värdet av det här. Han säger att det inte finns några motsättningar när det gäller värdet. Sedan avslår han det statliga bidraget på 15 milj.kr. Det är ganska osmakligt att ha en så motsatt uppfattning om vilken medverkan man skall bidra med på dessa områden. Slutligen sade Mikael Odenberg att man skall skapa attraktiva bostadområden. Exakt! Det gäller inte bara arkitektur, miljö, bra lägenheter eller utrustning av lägenheterna. Det gäller också frågan om konstnärlig utsmyckning och statens medverkan. Det är det Mikael Odenberg säger nej till.
Herr talman! Det finns en utskottsmajoritet i det här ärendet. Den utskottsmajoriteten är konstituerad av fyra partier. Att det råkar vara en moderat företrädare som tolkar utskottsmajoriteten är, Oskar Lindkvist, mera en händelse och syftar till att spara hans tid genom att argumentationen inte fyrfaldigas. Vi har inte gjort detta ställningstagande därför att vi i största allmänhet tycker att det är roligt att ta bort det bidrag som har funnits under de senaste fem åren för konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena. Vi gör detta därför att vi utifrån de besparingsskäl i statsbudgeten som också Oskar Lindkvist har erkänt har sett det som nödvändigt att prioritera. Efter moget övervägande har vi gjort den prioritering som framgår av ärendet. Det innebär inte att vi förnekar behovet av konstnärlig utsmyckning i våra bostadsområden. Vi menar att vi inte såsom hittills bör fortsätta att skattesubventionera den konstnärliga utsmyckningen. Det ligger i bostadsproducenternas eget intresse att åstadkomma en sådan, något som för övrigt Oskar Lindkvist själv har illustrerat i sina inlägg. Jag tycker att Oskar Lindkvist kanske inte riktigt har varit nyansernas mästare i dag när han har försökt att framställa det här bidraget som helt avgörande för om vi får någon konstnärlig utsmyckning i våra bostadsområden eller inte. Vi har sedan Kristi födelse framlevt ettusenniohundraåttiosex och ett halvt år i det här landet utan dagens bidrag till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden. Vi har haft systemet i fem år. Under de två första av dessa fem år var anslaget mycket litet utnyttjat. Sedan har naturligtvis bostadsproducenterna vant sig vid regelsystemet. De tre senaste åren har anslaget utnyttjats. Det underliggande tryck på skattesubventioner till konstnärlig utsmyckning som Oskar Lindkvist påstår finns, kan starkt ifrågasättas.
Herr talman! Mikael Odenberg säger att det råkar vara en händelse att det är Moderaternas talesman som talar för regeringpartierna. Det kanske det är. Det vet inte jag. Men jag är fullkomligt övertygad om att det är Moderaternas uppfattning som går igenom i regeringspartiernas framträdande i den här frågan. Jag tror att i ett mera normaliserat läge skulle inte Centern och Folkpartiet ha svikit konstnärerna eller bostadskonsumenterna. Däremot har Moderaternas intresse för de här frågorna aldrig kommit till ett postitivt uttryck. Det kommer också fram när Mikael Odenberg säger att det inte är roligt att vara talesman i den här frågan. Men här gäller det för regeringen att göra besparingar. Då kanske vi som är litet intresserade börjar undra om man skall göra besparingar kanske man kan göra besparingar på de 10--15 miljarder som Moderaterna skall spara på skatten. Det rör sig om en så liten summa att den inte ens ger ett utslag på någon enda räkneapparat i det här landet. Det handlar inte om detta, Mikael Odenberg. Det handlar inte om besparing. Det handlar emellertid om en sparnit som står mer i överensstämmelse med Moderaternas uppfattning än den uppfattning som vanligtvis företrädes av Mikael Odenberg säger att det sedan Jesu födelse har förflutit nittonhundraåttiosex och ett halvt år utan anslag för konstnärlig utsmyckning. Men, Mikael Odenberg, jag pratar faktiskt om de senaste 30 åren. Sedan år 1962 har det gått ut anslag, bidrag och lån till konstnärlig utsmyckning. Det är dessa bidrag på 15 milj.kr. som Mikael Odenberg skall spara för att få ett ökat utrymme för att spara till skattesänkning för de rika människorna i det svenska samhället.
Herr talman! Jag sade inte att det inte var roligt att vara talesman för utskottsmajoriteten i ärendet. Det är alltid roligt att vara talesman i frågor där man får möjlighet att diskutera med Oskar Problemet är bara att när man diskuterar så vill Oskar Lindkvist alltid spara på något annat än vad som avses i det ärende man just diskuterar. Det är klart att har man den inställningen blir det inte så mycket av besparingarna i slutändan. Vi har -- och det var därför jag sade att det aldrig är roligt att dra in på bidrag som finns -- gjort en saklig prövning av regeringens förslag om slopande av anslaget till konstnärlig utsmyckning.

Herr talman! Jag vill som socialdemokratisk ledamot i kulturutskottet anföra några synpunkter i det här ärendet. Kulturen är ju viktig, och det är väsentligt att kulturen genomsyrar hela samhället. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg i vårt land när det gäller den målsättningen. Jag vet att jag inte är ensam om att tycka så, för det gjordes en examination i Europarådets regi för några år sedan, och då kom man fram till att det fanns mycket i Sverige som var bra på det här området. Vi arbetade med att få ut ett kulturutbud i hela landet -- i alla regioner. Vi ville göra kulturen tillgänglig för alla, och vår målsättning i Sverige har varit att förbättra de ekonomiska villkoren för konstnärerna. Det har från talarstolen berättats om hur bidragen till konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena har fungerat hittills. Konstprojekten har visat sig mycket positiva, inte bara i Jarlaberg, utan runt om i vårt land. Många konstnärer har på det här sättet fått ett arbete, och många människor har fått en miljö att bo i som varit positiv. När det gäller konstnärernas möjligheter till arbete, så är det ju många som inte har några stora inkomster. Tidigare nämndes Peter Dahl. Han klarar sig, vågar jag gissa, utan de här bidragen. Men det finns bildkonstnärer i landet som tack vare satsningen på utsmyckning i bostadsområdena kanske för första gången i sitt liv har fått möjlighet till en tryggad årsinkomst. Därför ser jag det här bidraget också som en del i ett arbetsmarknadspolitiskt tänkande. Det förslag som nu föreligger innebär att 15 miljoner i bidrag skall tas bort. Men det rör sig om mycket mer pengar för konstnärerna och jag kan, herr talman, som socialdemokrat inte acceptera det här förslaget. Konstnärernas arbetsmarknad måste förbättras, inte försämras. En del konstnärsgrupper i vårt land håller på att få det bättre. Också genom förslag som har lagts fram i årets budget blir det ökningar på vissa områden, och det är bra. Men jag tycker det är fel när en grupp konstnärer skall behöva betala en annan grupps ökningar, och i det här fallet anser jag att förslaget slår så. Bildkonstnärerna blir lidande i mycket hög grad och får betala ett högt pris. Nya arbetstillfällen för en grupp skall inte betalas genom minskade arbetsmöjligheter för en annan. Jag hoppas, herr talman, att jag genom mitt inlägg kunnat belysa en något annorlunda sida som hänger ihop med avvecklingen av det aktuella bidraget, och jag vill verkligen poängtera bidragets betydelse för bildkonstnärer i vårt land. Med detta ansluter jag mig till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Eva Zetterberg, övriga åhörare! Jag skall villigt erkänna att min personliga uppfattning i denna fråga är kluven. Det stimulansbidrag vi här diskuterar har möjliggjort en utsmyckning av olika bostadsområden som med all sannolikhet inte skulle ha blivit av i annat fall. Ny demokrati vill verka för att människor bestämmer mera och staten mindre, och därför kan vi tänka oss en annan form, som i så fall skulle gå ut på att man har en tävling. Vi ämnar återkomma till detta. Man måste också komma ihåg att det finns andra angelägna ting för de boende än konstnärlig utsmyckning. Värdet av konsten är stort, men det är skattebetalarnas pengar som används. Och får efterfrågan styra mera, när vi bygger våra hus och utformar områdena, kommer dessa också att bli sådana som de boende själva vill ha dem. Detta kommer säkert att leda till trevligare miljöer än många av de miljöer som vi upplever i dag i det bestånd som är 20--30 år gammalt eller yngre. Staten skall inte bestämma åt människor och centralt avgöra vad som är bäst för folk. Därför är det viktigt att verka för att människor i större utsträckning själva får bestämma just vad som är angeläget i deras närmiljö. När vi nu är med och formar framtidens bostadspolitik kommer Ny demokrati att arbeta för att människor skall kunna påverka sin närmiljö mera än vad som har varit fallet tidigare.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
Herr talman! Till Dan Eriksson i Stockholm vill jag säga att det är naturligtvis bra med nya former för att stimulera till konstnärlig utsmyckning och till annat som man tycker är värdefullt -- jag nämner gärna exemplet med en tävling, som Dan Eriksson själv lyfte fram. Men jag har svårt att se att detta står i någon motsatsställning till att bibehålla det aktuella bidraget. Låt mig också säga att visst är det skattebetalarnas pengar som används. Men det är ju bara en del av kostnaderna för konstnärlig utsmyckning som bestrids genom skattemedel. Jag vill också med bestämdhet hävda att utsmyckningen kommer alla skattebetalare till godo i och med att det inte är fråga om någon utsmyckning av den enskilde hyresgästens lägenhet, utan alla i bostadsområdet får ju glädje av denna utsmyckning. I och för sig är det också glädjande att Dan Eriksson inte själv ställer sig bakom utskottsmajoritetens förslag utan tänker avstå vid omröstningen när det gäller mom. 3 i hemställan. Jag har dock klart uppfattat saken så, att Ny demokrati som parti inte kommer att avstå. Men eftersom Dan Eriksson är Ny demokratis talesman i dessa frågor måste han ändå så att säga stå till svars för partiets hållning, och jag upprepar den fråga som Mikael Odenberg inte svarade på och riktar den nu till Dan Eriksson: Har Dan Eriksson uppfattat att byggbranschen i dag har stora pengar att röra sig med och gärna investerar och exempelvis satsar betydligt mer på konstnärlig utsmyckning än man har gjort hittills för att just ge en stimulans härvidlag? Är detta de signaler som Ny demokrati har fått, när vi i bostadsutskottet har blivit uppvaktade?